Herr talman! Jag vill första tacka justitieminister Hellsvik för svaret. Vi är i långa stycken överens, men problemet är att man under en ganska lång tid har hört klagomål från olika håll angående domarnas avkunnande i tingsrätter och ibland även i hovrätter, dock inte angående Högsta domstolens domar -- där håller jag helt och hållet med justitieministern. De avkunnas ju också för att vara vägledande för de övriga. Klagomålen har gällt -- och gäller fortfarande -- främst de alltför korta domarna. Det finns domar på bara några rader utan motiveringar. Klagomålen gäller att resonemang helt saknas, att det ibland inte redovisas vilka omständigheter domstolen faktiskt har beaktat vid sin bedömning. Man vet inte vad domen grundar sig på därför att det inte framgår tydligt nog. Att man saknar utförlig bevisning får faktiskt många konsekvenser. En väl motiverad tingsrättsdom kan vara skäl nog att inte överklaga. En väl motiverad dom, en dom som den dömde kan förstå, kan också få vederbörande att avstå från överklaganden. Men en kort, obegriplig dom ger impuls till överklagande; det kan vi tydligt se. De flesta av våra domstolar är i dag överhopade av arbete. Inte minst av det skälet vore det enligt min mening befogat med en insats för att få bättre skrivningar. Det är också en viktig rättstrygghetsaspekt, därför att det är viktigt att den som döms till något verkligen förstår varför. Det här är, som jag ser det, en utbildningsfråga. Hur kan justitieminister Hellsvik tänka sig att lägga om utbildningen, så att den ger mer tid åt moment som att skriva domstolsmotiveringar etc?

Herr talman! Jag vill först påpeka att i domstolsutredningen, som skickades ut på remiss tidigare i våras, är huvudfrågan hur man skall kunna renodla verksamheten vid våra domstolar och ge domarna möjligheter att koncentrera sig på den kvalificerade dömandeverksamheten och därmed bl.a. skapa möjligheter för handledning av notarier. När det gäller den departementspromemoria om domstolarnas framtida organisation som nu går ut på remiss vill jag påpeka att det inte är fråga om att vi i Sverige förlorar alla våra små domstolar. Merparten av domstolarna, om nu domstolsorganisationsförslaget går igenom, kommer fortfarande att var små domstolar.

Herr talman! Stina Eliasson har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att bevara de små tingsrätterna. I den departementspromemoria som Stina Eliasson nämner i frågan redovisas utförligt flera argument för att man nu bör skapa mer bärkraftiga enheter på tingsrättssidan. Ett sådant skäl är den renodling av tingsrätternas verksamhet som blir följden om domstolsutredningens förslag genomförs. Ett annat argument är att kraven på domstolarnas kompetens kommer att skärpas bl.a. i ljuset av den ökande internationaliseringen. I promemorian redovisas flera olika modeller för hur man kan gå till väga för att stärka tingsrätterna. Slutsatsen är att en tingsrätt för att vara tillräckligt bärkraftig för sina dömande uppgifter skall ge arbetsunderlag för minst tre domare. I promemorian föreslås därför en lösning som innebär att de tingsrätter som i dag har färre än tre domare läggs ned. Samtidigt är det en viktig utgångspunkt i promemorian att man bevarar en god lokal förankring i dömandet. Det föreslås därför att det på flertalet av de orter där tingsrättens kansli försvinner inrättas s.k. tingsställen, där rättegångarna kan äga rum. Promemorian går den här veckan ut på en bred remiss, bl.a. till alla domstolar och till berörda kommuner och länsstyrelser. Remissinstanserna får tiden fram till den 15 oktober på sig för att avge yttrande. Regeringen kommer därefter att ta ställning till vilka åtgärder som behöver vidtas för att åstadkomma en lämplig domstolsorganisation inför de förändringar av verksamheten vid domstolarna som förestår.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Justitieministern hänvisar till den s.k. normaliseringsprincipen och anför att frivården som alla andra måste anlita den allmänna sjukvården. Detta är givetvis i grunden riktigt, men likväl är det här som svårigheterna uppstår. Verkligheten visar att det ofta blir långa väntetider, innan den läkarvård som den dömde är förelagd att underkasta sig kan sättas in. Detta är självfallet till skada i frivårdsarbetet, vilket är särskilt allvarligt med hänsyn till det område som det här är fråga om. Särskilt bekymmersamt är det när det gäller psykvården. Minst 50 % av frivårdens klienter har psykiska problem. Närmast samtliga av de anstaltsintagna som har psykiska problem ställs under övervakning vid villkorlig frigivning. Redan på anstalten är det svårt nog att få erforderlig hjälp, vilket också uppmärksammats från justitiedepartementet. Men i samband med frigivningen och övervakningen blir det än värre, vilket tyvärr inte på motsvarande sätt rönt uppmärksamhet från departementet. Frivården har därtill en mängd klienter som dömts till skyddstillsyn med föreskrift att underkasta sig psykiatrisk behandling. Detta ökar ytterligare behovet av tillgång till psykvård, som det alltså är svårt och tidskrävande att få tillgång till. Problemen är uppenbarligen av både ekonomisk och organisatorisk karaktär. Justitieministern uttalar att frivården har möjlighet att arvodera läkare inom sina löneanslag. Men sanningen är den att anslagen inte räcker till för att man skall kunna köpa de läkartjänster som är erforderliga. Organisatoriskt gäller det att kunna finna den väg som leder till att vårdinsatserna snabbt skall kunna sättas in. Enligt min mening torde en återgång till det tidigare joursystemet vara mycket lämplig. Kan statsrådet tänka sig att fundera ytterligare i de banorna?
Herr talman! När det gäller den mera konkreta utformningen av verksamheten är det viktigt att man håller fast vid principen att vi från regering och riksdag anger målen medan utformningen beslutas inom verksamheten. Vi är medvetna om dessa problem och även andra problem inom frivården, vilket ligger till grund för att regeringens förslag till budget beträffande frivården, som riksdagen har ställt sig bakom, innebär en kraftig förstärkning av frivårdens resurser. Detta ökar också möjligheterna för de verksamma inom frivården att åstadkomma en flexiblare utformning.

Herr talman! När det gäller frivården vill jag nämna att de ökningar som är aktuella för kommande budgetår är för det första en ökning med 2 milj.kr. för att åstadkomma en ökad användning av kontraktsvård, och för det andra en ökning som kanske är mer intressant i sammanhanget, nämligen en ökning med 10 milj.kr. med hänsyn till utgifterna för kontraktsvården. Det ökar ju möjligheterna att utforma verksamheten på ett för klienterna bättre sätt.
Herr talman! Jag vill uttrycka min tacksamhet över att dessa medel har ställts till förfogande. Jag tillåter mig likväl att än en gång konstatera att medlen dess värre inte räcker. Därför kvarstår min vädjan till justitieministern om att fundera ytterligare i banorna om jourtjänst. Tack.

Herr talman! Det är naturligtvis helt oaccebtabelt att valet inte sker under former som tryggar den nödvändiga valhemligheten. Vallagsutredningen skall se över det tekniska förfarandet och kommer bl.a. in på själva röstningsförandet. I detta sammanhang är det, som jag sade tidigare, troligt att utredningen kommer in även på denna fråga. Jag skulle vilja rekommendera Sten Söderberg att överlämna sin sammanställning till departementet, så att vi får möjlighet att överlämna den till kommittén för övervägande.
Herr talman! Jag tackar statsrådet särskilt för den seriösa behandling som detta ärende får i regeringen. Därmed vill jag uttrycka mitt gillande över det arbete som pågår.

Herr talman! Jag kan vidgå att det finns en sådan obalans i debatten. En del av obalansen beror på att vi just nu har haft ett ganska omfattande och intensivt arbete i HELCOM. Det redovisades i april. Samtidigt har diskussionerna kring t.ex. nickelsmältverken i norra Ryssland funnits med under längre tid. Svårigheten har bl.a. varit att Sverige inte har varit förstahandsintressent i det sammanhanget. Finland och Norge ligger geografiskt närmare till. Finland har haft kontakterna med det tidigare En ytterligare svårighet i det sammanhanget har varit att det i dagsläget är mycket svårt att få besked av ryssarna. Det har därför skett en stagnation i diskussionen. Det skall inte lastas på någon. Jag vet -- ifrån överläggningarna mellan miljöministrarna i Helsingfors i mars -- att dessa frågor kommer att prioriteras under det norska ordförandeskapet i Nordiska rådets ministerkommitté för miljön. De informerar oss löpande om dessa frågor. Det är riktigt att vi prioriterar kärnkraftssäkerheten litet mera såväl på

Herr talman! Svaret på de två sista frågorna är nej, men jag är beredd att personligen följa upp den här frågeställningen. I samband med Östersjösamarbetet har vi haft att utgå från det underlag som experterna i HELCOM har tagit fram i en s.k. task force. Det har utgjort ramen. Från svensk sida har vi emellertid agerat som om Esbokonventionen redan är i kraft. Det har t.ex. gällt frågan om Mönsteråsfabriken. Därför är det ett exempel som den berörda bevakningsmyndigheten har att följa. Jag är övertygad om att statens naturvårdsverk är fullt införstått med att det har denna uppgift och att det har anledning att agera i enlighet med denna, även när det gäller sådant som berörs i Bengt Hurtigs frågeställning.
Herr talman! Det är positivt och bra att få det här klargörandet. Det har således inte förts en diskussion, men man kan förvänta sig att naturvårdsverket bevakar frågan. Det är mycket positivt.

Herr talman! Det finns många frågor om framtiden just på grund av att vi ändrar så mycket i statsbidragssystemet. Redan under innevarande år kan en del smala utbildningar och speciella elevgrupper få bekymmer, eftersom de inte har följt med riktigt som de borde. Det framskymtar delvis i det här svaret. När det gäller framtiden finns det två saker att konstatera. Den ena är att vi naturligtvis har ett intresse av att behålla den här utbildningen. Den andra är att vi ganska nyligen har tecknat en överenskommelse med övriga nordiska länder om utbyte. Detta är den typ av smal utbildning som jag tycker är ytterst lämplig för ett samarbete över de nordiska gränserna. Vi måste då också via exempelvis statsbidrag se till att det blir rimligt och möjligt att bedriva sådana utbildningar. Det är ändå för det enskilda landet eller den enskilda kommunen bra om detta samordnas, eftersom det är fråga om dyra utbildningar. Vi får naturligtvis titta närmare på detta, eftersom det är ett bekymmer. Jag vill emellertid gärna skicka med synpunkten att det är bra om man från Nybro kommun tar kontakt med departementet och redovisar sina kostnader, så att det blir möjligt att föra en diskussion i frågan. Det ligger som sagt i vårt intresse att försöka lösa detta praktiskt.

Herr talman! Jag tackar för det kompletterande svaret. Det känns ganska tryggt att statsrådet är beredd att titta litet extra på den här frågan. Vi har ju ett gemensamt intresse av att utbildningen får fortsätta, och det är bra att vi kan ha det fina utbyte som vi har haft med andra länder. Jag tar det som ett löfte, och jag lovar att vidarebefordra dessa synpunkter direkt till Nybro kommun tidigt i morgon bitti.

Herr talman! För att ytterligare förtydliga svaret vill jag säga att läroplanskommittén arbetar utifrån regeringens direktiv, där vi har gjort dessa markeringar. Ett förslag om detta presenteras i september. De kursplaner som vi nu har och som skolverket har arbetat med under mycket stor tidspress är att hänföra till riksdagens tidigare beslut och till direktiv från den tidigare regeringen. Det har naturligtvis gjort att man inte i alla delar har kunnat följa upp dem på det sätt som man kanske skulle önska. Samtidigt har vi från regeringens sida gjort en och annan markering för att visa att de nya direktiven skall gälla redan nu. I och med att det relativt snart kommer en ny läroplan är det självklart att det också kommer att bli nödvändigt att se över kursplanerna för olika ämnen både när det gäller grundskolan och när det gäller gymnasiet. Ett av skälen till att vi markerar kristendomens betydelse och att det ämnet är så väsentligt är att detta är den stora religionen i vårt land. Det är mycket viktigt att ungdomar får kunskaper om den religionen, men naturligtvis är det lika viktigt att man har en bredd i kompetensen och att man vet vad andra religioner står för, liksom att man är insatt i moral, etik och livsfrågor i vidare bemärkelse. Jag hoppas att vi skall kunna åstadkomma detta. En knäckfråga i detta sammanhang som jag tycker att man i varje fall skall nämna är att det också handlar om att se till att vi får utbildade lärare. Vi kan skriva vilka kursplaner vi vill, men har vi inte lärarpersonal som kan frågorna får vi bekymmer med undervisningen. Religionskunskap är ett ämne inom vilket vi har haft och har ett och annat bekymmer. Det är nämligen ont om religionskunskapslärare -- tyvärr.
Herr talman! Jag tackar för detta ytterligare förtydligande från skolministern, inte minst det sista hon sade. Det är ju allmänt känt att vi har en stor brist på lärare som har kompetens att undervisa i religionskunskap, kristendom, etik och moral. Det är nämligen mycket svåra ämnen. Många lärare som i dag undervisar i dessa livsfrågor känner osäkerhet. Jag tror att det är väldigt angeläget att man så snabbt som möjligt ser till att få kompetenta lärare i dessa ämnen och också en kompletteringsutbildning för de lärare som nu undervisar men som känner osäkerhet och som också i framtiden får ett ansvar. Det är också angeläget att statsrådet påpekar att det är inom läroplanskommittén som man skall göra de slutliga ställningstagandena, att det är läroplanskommittén som skall göra de slutliga markeringarna av den framtida inriktningen på det här området och att detta innebär ytterligare justeringar när det gäller läroplanen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är uppgifter i massmedia den senaste tiden där bl.a. en forskare i Göteborg har hävdat att satsningen på tunnlar för trafikleder i våra tätorter inte löser några miljöproblem utan tvärtom snarare förvärrar dem. Jag håller med statsrådet om att samhällsplaneringen är mycket viktig och att man genom att samlokalisera boende, arbetsplatser, service osv. kan eliminera en hel del av transportarbetet. Men detta är trots allt lösningar på mycket lång sikt som sker genom en förändrad samhällsplanering. Vi måste även tackla de akuta problemen, och det konstaterar också statsrådet i svaret. En av de åtgärder som naturligtvis kan vidtas och som statsrådet inte har berört är en ökad satsning på kollektivtrafiken för att på det viset få effektivare transporter än med bilar. Jag vill koncentrera mig på den senare delen av statsrådets svar där Görel Thurdin berör den tekniska utveckling som för närvarande äger rum på olika håll inte minst i Europa när det gäller problemen med att hantera avgassituationen i just tunnlarna. Jag vill avslutningsvis fråga statsrådet om hon bedömer att den tekniska utveckling som nu är på gång gör att det går att eliminera de problem som man här har pekat på så att vi trots allt kan satsa på denna typ av trafiklösning, som är positiv ur många andra synpunkter.

Herr talman! Jag ber att få tacka Görel Thurdin för det kompletterande svaret. Jag tycker att det är ett mycket positivt svar som visar att det finns en stark tro i regeringen, som jag delar, att de tekniska problemen när det gäller avgaser i biltunnlar går att lösa. Det är också positivt att Görel Thurdin visar på en långsiktig strategi för att i samhällsplaneringen på sikt försöka bygga bort en del av behovet av pendling och resor i våra större tätorter och därmed på detta sätt minska miljöbelastningen. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Garantera är ett starkt ord. Vad jag kan garantera Margitta Edgren är att jag kommer att jaga de myndigheter med blåslampa som förhindrar studenter att komma till Sverige för att delta i svenska universitets verksamhet. Sverige har, brutalt uttryckt, inte råd att trassla med sitt studentutbyte. Jag utgår från att alla myndigheter helhjärtat inser det. Herr talman! För att ytterligare understryka vikten av det ämne Margitta Edgren tar upp vill jag säga att det är av avgörande betydelse för hela Sveriges internationella arbete både att vi är attraktiva för studenter som vill komma hit och att vi får svenska studenter att resa ut. Det ställer frågan om de svenska språkkunskaperna i blixtbelysning -- våra egna elevers förmåga att förstå och tillgodogöra sig undervisning på främmande språk ute i världen och inte minst våra egna universitets förmåga att förmedla undervisning också i andra ämnen än språken på andra språk än det svenska. Klarar vi av att undanröja eventuellt byråkratiskt trassel och att stärka den svenska språkkapaciteten i båda dessa hänseenden, tror jag att det kommer att gå väl för svenska studenter.

Herr talman! Olle Schmidt har frågat kulturminister Birgit Friggebo om det skall finnas ett nationellt reservexemplar. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Enligt bestämmelserna i pliktexemplarslagen skall exemplar av allt som trycks i Sverige levereras in till dels Kungl. biblioteket, dels universitetsbiblioteken. Kungl. biblioteket bevarar allt inlevererat material. Reservexemplar skall också bevaras vid universitetsbiblioteket i Lund. Övriga universitetsbibliotek förfogar fritt över det inlevererade materialet. För närvarande arbetar en särskild utredning med översyn av reglerna för bevarande av skrifter och ljud och bildupptagningar. Utredningen skall enligt sina direktiv särskilt behandla frågan om det nationella reservexemplaret. Utredningen kommer att lämna sitt betänkande i början av hösten i år. I avvaktan på att utredningens arbete slutförs är jag inte beredd att redovisa något ställningstagande i denna fråga.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Att frågan inledningsvis ställdes till kulturministern berodde på att jag hade fått det rådet. Det var bra att den kom rätt. Anledningen till att jag har ställt frågan är den oro som finns vid Lunds universitetsbibliotek och i forskarsamhället i allmänhet över vad som händer med det nationella reservexemplaret. Jag är väl medveten om den utredning som finns. Man frågar sig om det nationella reservexemplaret skall finnas kvar, vad det skall innehålla och var det skall finnas. Själv anser jag att det är högst rimligt att Sverige har två exemplar av det som trycks i vårt land och av det som svenska förlag trycker utomlands. En viss gallring måste säkert till med tanke på den förändrade mediesituationen, det medges. Det kunde t.ex. räcka om det fanns ett exemplar av oförändrade omtryckningar. Kommunaltryck är en annan kategori som kanske kunde filmas. Men jag tycker inte att det är rimligt att Sverige framgent endast skall få ett pliktexemplar, förmodligen på Kungl. biblioteket i Stockholm, och att detta enda exemplar skall lånas ut, med risk för nötning och för att material försvinner. Som det är i dag har KB i Stockholm och UB i Lund det huvudsakliga ansvaret för det tryckta ordet i vårt land, som utbildningsministern har redogjort för. KB:s exemplar måste användas inom bibliotekets väggar. Lunds universitetsbibliotek ansvarar för utlåning lokalt och för fjärrlån. Nu är denna ordning hotad dels på grund av platsbrist -- det sägs att 1 000 hyllmeter per år får tas i anspråk i Lund --, dels givetvis på grund av kostnadsaspekten. Rent allmänt tycker jag att alltför mycket koncentreras till Stockholm. Det hoppas jag att utbildningsministern kan hålla med om. Det finns all anledning att slå vakt om det tryckta ordet och forskningsmöjligheter i framtiden men också om Lunds möjligheter att bevara pliktexemplaret intakt. Lund har ju Nordens största universitet. Jag vill fråga utbildningsministern om han delar denna min principiella uppfattning att det är av vikt att forskarmiljön har hög kvalitet också utanför
Herr talman! På den senare frågan kan jag svara ett obetingat ja. Sverige är inte bara Stockholm och skall inte vara bara Stockholm. Vi behöver levande akademiska vetenskapliga miljöer på olika håll i vårt land. Får jag också understryka den betydelse jag personligen fäster vid att universitetsbiblioteken har goda arbetsvillkor. Jag tillhör dem som tror att biblioteket är och alltid måste vara universitetets hjärta. Att ha väl utvecklade universitetsbibliotek är inte minst av betydelse för doktoranderna, vars antal denna regering strävar efter att öka. Jag vill också till Olle Schmidt göra en personlig deklaration. Jag kommer inte att medverka till en sådan försämring av bibliotekens verksamhet som skulle kunna äventyra forskningens behov av väl dokumenterat tryckt material.

Herr talman! Nej, jag vill inte medverka till en koncentration av forskningsmiljöer till Stockholm. Vilka praktiska slutsatser detta leder till när vi väl får se utredningens resultat och har möjlighet att ta del av svaren från de remissinstanser som kommer att få yttra sig, återstår att se. Låt oss återuppta diskussionen när hela beslutsunderlaget ligger på bordet.

Herr talman! Eva Zetterberg har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att komma till rätta med problemet med sexuella trakasserier vid universitet och högskolor. De två undersökningar som Eva Zetterberg refererar till har genomförts vid universitetet i Stockholm. Den ena undersökningen är gjord på uppdrag av rektorsämbetet och gäller alla kvinnliga anställda och forskarstuderande vid universitetet. Den andra undersökningen har genomförts av studentkåren och gäller kvinnliga studerande i grundutbildningen. Som alltid är fallet vid undersökningar av det här slaget är de slutsatser man kan dra av dem ofta behäftade med stor osäkerhet. Några generella uttalanden om antalet sexuella trakasserier vid våra högskolor går därför inte att göra utifrån de redovisade resultaten. Däremot visar några av de enskilda svaren i undersökningarna att allvarliga övergrepp mot kvinnor har förekommit. Det är självfallet viktigt att åtgärder vidtas för att förhindra detta. Enligt vad jag erfarit har universitetet i Stockholm också vidtagit ett antal konkreta åtgärder för att komma till rätta med problemet. Som jag ser det ligger därför ansvaret för att något görs i första hand på de enskilda högskolorna. Det har också visat sig genom undersökningarna vid universitetet i Stockholm att det förekommer mindre trakasserier där man har en bättre balans mellan könen bland de anställda och studerande. Där kvinnorna är i minoritet är problemen som störst visar de aktuella undersökningarna. Därför är jämställdhetsarbetet viktigt i högskolan. En särskild arbetsgrupp skall på mitt initiativ arbeta med att lägga förslag till åtgärder som kan förbättra jämställdheten i högskolan. Gruppen leds av riksdagsledamoten Margitta Edgren och skall bl.a. särskilt uppmärksamma frågan om rekrytering till forskarutbildning där kvinnorna är i minoritet. Jämställdhetslagen skyddar i dag kvinnor i arbetslivet, däremot inte de studerande i högskolan. Till den frågan återkommer jag i en kommande proposition, Fria universitet och högskolor

Herr talman! Jag ber om ursäkt för sen ankomst till detta svar. Därmed har jag inte hört alla detaljer. Jag vill återkomma till frågan om jämställdhetslagen och tacka för svaret. Jag uppfattar att frågan om kvinnliga studerande på intet sätt är löst genom jämställdhetslagen. De omfattas inte av samma bestämmelser som kvinnor ute i arbetslivet. De undersökningar som har gjorts och som utbildningsministern refererar till visar mycket tydligt vilket otillräckligt skydd dessa kvinnor har. De svar jag får från utbildningsministern visar att det skydd som man skulle önska inte finns. Jag efterlyser på nytt vilka konkreta åtgärder man tänker vidta. Jag har svårt att se att utbildningsministern och regeringen skulle vara nöjd med förhållandet. Det är otroligt uppseendeväckande att studerande kvinnor och den kvinnliga personal som finns på universiteten behandlas på det här viset. Jag vill understryka att detta inte är något unikt för universitetsvärlden. Det är vi väl medvetna om. Just i dag refereras till förhållandena inom SL. Där upplever 20 % av kvinnorna det här problemet. Vi vet att det är likadant på flera andra håll. Det unika är att kvinnorna på universiteten inte omfattas av skyddet. Därför skulle jag vilja be om en ytterligare precisering från utbildningsministern.

Herr talman! Det är bra att slå fast att vi är helt överens om att det grundläggande är att få fram en jämnare fördelning bland studenter, forskare och universitetspersonal. Jag tror också att grunden för att förändra jämställdhetsförhållandena är att få fram en bättre syn på kvinnor därför att de finns representerade på samma sätt som män. Men vi två vet att det sannolikt är långt kvar till dess. I dag är det snarast så, som utbildningsministern själv påpekar, att det går tillbaka när det gäller rekrytering bland forskare och högre tjänster i stället för det motsatta förhållandet. Jag vill återigen fråga hur det är möjligt att man i en promemoria från utbildningsdepartementet slår fast att jämställdhet mellan man och kvinna inte behöver skrivas in i högskolelagen därför att det finns angivet i annan lagstiftning. Det gör ju inte det. Dessa kvinnor omfattas inte av jämställdhetslagen.
Herr talman! Precis detta påpekande har flera av dem som den gångna våren har deltagit i en stimulerande och fantasieggande diskussion om högskolornas framtid understrukit. Det är mot den bakgrunden som jag ber att få återkomma till mina slutsatser när beredningsarbetet om den nya högskolan väl är färdigt.
Herr talman! Jag ser självfallet fram mot den redovisningen för att se vad gruppen kommer fram till. Men jag vill också fråga utbildningsministern om man där också kommer att ta upp aspekten om sexuella trakasserier. I dag är jämställdhetslagen alltför tandlös på den punkten. Jag anser att man borde gå mycket längre där. I dag krävs det nästan att det är en form av sexuella övergrepp för att man skall kunna ta upp det ur jämställdhetslagens aspekter. Jag tycker att det är klart otillförlitligt. Jag undrar också i vilken mån man är intresserad av att införa en särskild enhet. Jag hörde att det rapporterades om det på den hearing om dessa frågor som genomfördes på utbildningsdepartementet i går. Där påpekade man att det i Holland har funnits, och finns, en särskild enhet som tar till sig de kvinnor som blir utsatta för sexuella trakasserier och försöker att ge dem en mycket konkret hjälp. Finns det några sådana funderingar här?

Herr talman! Jag har lyssnat noga på Eva Zetterbergs förslag. Det gläder mig dessutom att Margitta Edgren, som vi har hänvisat till, har lyssnat på denna debatt. Jag är helt övertygad om att vi kommer att vara nöjda båda två när hennes förslag föreligger.

Fru talman! Riksdagens beslut att behålla delpensionen är inte bara ett glatt besked till alla de äldre som vill trappa ned sin arbetsinsats. Det är också en påminnelse om att regeringen är en minoritetsregering. För att regeringen skall få igenom sina förslag måste en majoritet av riksdagsledamöterna ställa sig bakom besluten. En viktig utgångspunkt för debatten här i dag blir då: Hur tänker regeringen skapa politisk majoritet för den viktigaste politiska frågan nu, nämligen att bekämpa den ökande arbetslösheten? För det är väl det ni vill? Av utskottsmajoritetens skrivning framgår att ni ''i likhet med tidigare år bestämt avvisar arbetslöshet som medel i den ekonomiska politiken.'' ''Arbetslinjen skall hävdas och aktiva åtgärder prioriteras i arbetsmarknadspolitiken. Utsatta grupper skall stödjas särskilt. Ungdomsarbetslösheten skall pressas tillbaka.'' Men detta leder bara till att utskottsmajoriteten vill följa utvecklingen uppmärksamt. Alla vi andra kan redan nu se vad som händer. Men majoriteten röstar -- efter sitt konstaterande att den inte kan acceptera arbetslöshet -- ned alla de förslag från oss som skulle komma att stärka den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Därmed har ni i utskottets majoritet på punkt efter punkt i sak visat att ni -- tvärtemot vad ni säger -- tolererar en starkt stigande arbetslöshet. Det blir ökad arbetslöshet som ett resultat av regeringens politik. Fru talman! Denna debatt skall handla om arbetsmarknadspolitiken i budgetförslaget. Men eftersom kompletteringspropositionen finns på riksdagens bord och det i utskottets betänkande på ett flertal punkter hänvisas till förslag i kompletteringspropositionen, går det inte att undvika att dess prognoser och förslag påverkar också denna debatt. Fru talman! Det är en tragedi och ett samhällsekonomiskt slöseri när allt fler människor ställs utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Det är knäckande för den som drabbas, det tar bort framtidstron i samhället och det raserar samhällsekonomin och välfärden. Varje jobb vi kan skapa för en arbetslös är en delseger. En vändning av kurvan för arbetslösheten är en etappseger på väg mot målet: den fulla sysselsättningen. Det är nu vi måste bryta utvecklingen. Och vi har goda möjligheter att göra det -- om den politiska viljan finns. Regeringen har lagt fram sina förslag, vi har presenterat våra. Vi socialdemokrater har i flera sammanhang framfört att vi har ett intresse av att få en samling omkring kampen mot arbetslösheten: att vi talar med varandra, diskuterar de olika idéerna och förslagen och försöker ena oss om vad som kan göras. Tyvärr tvingas vi konstatera att regeringspartierna i riksdagen inte bryr sig om att Socialdemokraterna har 40 % av väljarkåren bakom sig och att den erfarenhet detta representerar inte på något avgörande sätt påverkat de majoritetsförslag som nu behandlas här. Regeringen vill inte diskutera med Socialdemokraterna utan slår hellre ihop sina påsar med Ny demokrati för att få den nödvändiga majoriteten för den enda vägens misslyckade politik. Av riksdagsarbetet efter regeringsskiftet i höstas har vi hittills fått två erfarenheter. Den ena är att regeringen uppenbarligen ändå tycker att några av våra förslag är bra men att regeringspartierna på grund av politisk prestige säger nej till förslagen. Därefter lägger regeringen fram samma förslag -- som sina egna. Förlorarna är de arbetslösa, som får se insatserna senareläggas, och den politiska demokratin. Det blir fullständigt obegripligt för folk när de får se hur majoriteten handskas med riksdagsarbetet. Och det drabbar alla politiker. Låt mig ta några exempel. I december förra året röstade riksdagen ned vårt förslag om mer pengar till AMS. Två dagar senare sade regeringen ja -- med finansfullmakten som grund. Riksdagen sade nej till våra förslag om att ta in ungdomar på ett tredje gymnasieår och ta in fler vid högskolan. Några veckor senare lade regeringen fram egna sådana förslag. Riksdagen förutsätts i dag rösta nej till vårt förslag om stöd vid utbildning i industriföretag, samtidigt som detta förslag har lagts fram i kompletteringspropositionen. Kammaren röstar nej till ett utökat anslag för vägunderhåll och får strax därefter ett sådant förslag från regeringen. I alla dessa fall ställer Ny demokrati upp på detta genom sitt passiva bistånd. Den andra erfarenheten är att regeringspartierna gärna aktivt förhandlar med Ny demokrati. Tvångslagen mot ungdomarna är det hittills tydligaste exemplet på detta: Socialdemokraterna kommer alldeles strax att närmare kommentera den delen av betänkandet. Vi har konstaterat att förslaget inte fungerar av en rad olika skäl. Regeringen framhärdar. Sedan visar det sig att vi har rätt. Då stiftar regeringspartierna tillsammans med Ny demokrati en tvångslag som skall förhindra att vissa ungdomar får tillgång till samma rättigheter som alla andra löntagare på arbetsmarknaden. Lagen drivs igenom i utskottet utan att vi socialdemokrater ens fått se den och följaktligen utan diskussion. Det finns skäl att ställa frågan både till företrädarna i riksdagens borgerliga partier och till Börje Hörnlund: Var finns omtanken om de unga? Fru talman! Trots de här dystra erfarenheterna gör vi nu ett nytt försök. Vi vädjar än en gång till regeringen att engagera sig i kampen mot arbetslösheten. Tusentals människor ute i landet har redan deltagit i en riksomfattande dammsugningskampanj för att få fram jobb och skickat in resultaten av sina ansträngningar till oss. Vi har fått in mer än 3 500 Alla dessa människors förslag är en uppmaning till riksdagen: Ta vara på möjligheterna att ordna jobb! Jobben finns där om man vill. Finns det några förutsättningar för att våra försök till samverkan skall ge resultat? Dessvärre måste jag tillstå att jag är pessimist -- numera, skall jag kanske tillägga. Det finns en mycket oroande anledning till min reaktion. Regeringen talar inte ens längre om den fulla sysselsättningen. Nu strävar man på sin höjd efter att få en arbetslöshet som är lägre än omvärldens. Är det Finlands 13 % eller Danmarks 10 % som är ribban? Detta måste regeringen ge besked om, Börje Hörnlund! 500 000 svenskar riskerar att ställas utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Efter bara ett halvt år tvingas regeringen konstatera att den egna politiken ökar arbetslösheten nästa år med över 50 000 människor. Därmed kommer arbetslösheten att bli nästan dubbelt så hög 1993 som lågkonjunkturåret 1991. Detta borde ha föranlett krafttag från regeringens sida. Men det som händer är att kontantstödet i stället ökar dramatiskt. Nästa år kommer över 30 miljarder kronor att betalas ut. Det är en ökning med minst 16 miljarder kronor jämfört med förra året. Det innebär att ett överskott i arbetsmarknadsfonden på 6 miljarder kronor på ett år blir ett underskott på 10 miljarder kronor, året därpå 25 miljarder kronor. Och vad värre är -- utvecklingen fortsätter. Enligt regeringens egna beräkningar kommer underskottet om tre år att vara över 40 miljarder kronor. Regeringen kastar alltså ner miljarder i ett stort svart hål, hellre än att se till att kostnaderna ryms i en liten grop. Ni skall nu ut på marknaden och låna upp miljard efter miljard för att de arbetslösa inte skall ställas på bar backe -- i stället för att satsa ett mindre antal miljarder på att tidigarelägga viktiga investeringar, investeringar som ändå skall göras och som efterlämnar något bestående, som främjar tillväxten och sätter människor i arbete. I Västerbotten går drygt 6 700 människor arbetslösa. Arbetslösheten är över 5 % i nio av länets kommuner. Bakom dessa siffror döljer sig många enskilda människoöden. Tragedier utspelas varje gång en människa blir utan arbete. Möjligheterna till försörjning och självständighet minskar. Den arbetslöse ställs utanför gemenskapen på en arbetsplats. I den dammsugning på jobb som vi socialdemokrater har genomfört har vi i Västerbotten hittat hundratals jobb. Vi är beredda att se till att det kommer fram stora investeringar. Det skulle innebära en minskad arbetslöshet i ert hemlän, Börje Hörnlund. Det är era grannar, det är människor från den valkrets som ni representerar, som nu går arbetslösa. Är inte Västerbottens arbetslösa värda att vi gemensamt försöker minska arbetslösheten? Vi socialdemokrater har gjort en stor del av det regeringen borde ha gjort -- vi har hittat jobben. Nu har ni er chans att visa vad ni vill göra, Börje Hörnlund -- i Västerbotten, i Mellansverige, i storstadsområdena. Det gäller hela Sverige. Är ni nu beredda att acceptera tidigareläggningar av viktiga investeringar, som ni ofta talar om, men inte gör? Det finns investeringar om 9 miljarder inom vägverket och banverket som kan tidigareläggas, 3 miljarder inom SJ och luftfartsverket, och 4 miljarder inom byggnadsstyrelsen. Om vi gör så, uppnår vi två saker. Vi får viktiga investeringar gjorda, och arbetslösa får jobb. Detta kan väl inte vara fel -- eller hur? Vill ni nu satsa extra på jobben åt de arbetslösa ungdomarna? Är ni beredd att göra någon som helst extra insats för kvinnorna? Är ni nu beredda att satsa mer på komvux, studiestöd och andra insatser för att stärka kompetensen, nu när behovet av utbildning är som störst? Blir det mera pengar till företagsförlagd utbildning? Och hur skall regeringen underlätta för kommunerna att möta den situation som uppstår i sommar, när tusentals unga inte får jobb och inte skall gå i skolan? Nu vet både regeringen och Börje Hörnlund att det finns ett genomtänkt och genomarbetat förslag till en ekonomisk politik, som inte leder in i den återvändsgränd som regeringens ekonomiska politik leder oss in i. Vi överlämnade våra förslag i fredags, och det vore därför trevligt att få besked i dag. Vi socialdemokrater har visat att Sverige har råd att arbeta. Under decennier har vi här i Sverige byggt upp den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Fler och fler länder tar intryck av den, och en av de viktigaste frågorna för oss socialdemokrater i Europasamarbetet är att få så många länder som möjligt att sätta kampen mot arbetslösheten främst. Det känns därför extra bittert att Sverige nu ställer sig i raden av länder där arbetslösheten betraktas som en fråga om hur man skall kunna utge ersättning till de arbetslösa. För mig är det en gåta att Centerpartiet och Börje Hörnlund kan ställa upp på den politiken. Jag kanske är för pessimistisk. Börje Hörnlund kanske lyssnar den här gången. Men det duger inte att vänta och se nu längre. Fru talman! Serige behöver en nationell samling för att hejda arbetslösheten. Carl Bildt har sagt att det bara finns en väg för Sveriges ekonomiska politik. Regeringens egna prognoser visar på resultatet. Den enda vägen har visat sig inte hålla måttet. Det är dags för Sverige att överge en sådan politik. När regeringen börjar bekämpa arbetslösheten är vi socialdemokrater beredda till samarbete. Det är nu vi tillsammans måste satsa för att förhindra att arbetslösheten stiger till nivåer som tidigare varit okända här i Sverige. Den som tror att det sedan -- när konjunkturen blir bättre -- går att på ett enkelt sätt återgå till de gamla tiderna med full sysselsättning, rekommenderas att se sig om ute i Europa. Inget land har lyckats med detta. Det är därför som det är så viktigt att alla politiska partier betämmer sig för att vi inte skall bli ett sådant arbetslöshetens träskland. Vi socialdemokrater har presenterat en politik som innebär att vi kan bekämpa arbetslösheten -- nu! Sverige har råd att arbeta -- men inte råd med arbetslöshet. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till det som

Fru talman! Länsarbetsnämnden har det övergripande ansvaret för arbetsmarknadspolitiken i varje län. I klartext betyder det att härifrån fördelas pengar till de olika kontoren i länet med hänsyn tagen till de fördelningsprinciper som AMS stadfäst. För att detta skall kunna göras måste bevakning ske av den lokala företagsamheten samt av arbetslöshetsstatistiken. Andra faktorer som påverkar är lokal utbildningsnivå och förutsättningar för näringslivets utveckling. Andra arbetsuppgifter för länsarbetsnämnderna är att aktivt stödja olika projekt för att öka livskraften i arbetslivet inom länets gränser. Vidare sköter länsarbetsnämnderna personalutbildning och löneutbetalningar. Allt detta kräver, förutom tjänstemän med specialfunktioner, en relativt sett stor administrativ resurs, och även lokaler. I dagens dataålder, och med det stora centralt uppbyggda datanät som arbetsförmedlingarna har, finns resurser att följa allt detta arbete centralt. Det kan knappast vara försvarbart att bygga upp ytterligare en administrativ resurs som mellanhand. Ansvaret för länen kan ligga centralt. Den kommunikation med övriga länsfunktioner, arbetsgivare, arbetsförmedlingar, skolor, fackförbund, arbetsgivarorganisationer m.m. som kan vara av värde, kan numera ske via interaktiv video. På så sätt spar man resekostnader, och man sliter inte heller så mycket på det mänskliga kapitalet. Förhållandena kan variera från län till län. Många länsarbetsnämnder har bantats avsevärt de senaste åren. I Gävleborgs län arbetar dock ca 50 personer på länsarbetsnämnden med en länsarbetsdirektör som chef. Organisationen är på tok för stor. Oerhörda pengar kan sparas in. Från slutet av 70-talet har arbetsförmedlingarna utvecklats för att dels kunna ackvirera arbete åt enskilda människor, dels tillfredsställa arbetsgivarnas krav. Man kan säga att förmedlingarna har två olika kunder med delvis helt olika krav. Dock vore det rimligt att anta att människans behov av arbete och arbetsgivarnas behov av kvalitativ arbetskraft skall kunna förenas i slutändan. För att kunna klara denna mycket svåra balansgång bör arbetsförmedlingarna satsa på välplanerad arbetsmarknadsmässig och företagsanpassad utbildning. Det är ytterst viktigt att ta reda på alla fakta om arbetsmarknaden, möjligheter till arbete, och krav på utbildning, numera både globalt och lokalt, för att kunna ge rätt service. Man behöver alltså på förmedlingarna satsa på en kvalitativ vägledning av förmedlingens kunder, beträffande både egna resurser och omgivningens krav. I dag är detta ett eftersatt område, och man har satsat sina resurser på olika servicecentrer, t.ex. i form av Ett exempel på tänkbara vägar till arbete är Vinnaprojektet i Hudiksvall. Inom detta satsar man på att grundskole och gymnasieelever får en utbildning som är anpassad till industrins behov på orten. Detta har initierats av näringslivet i samarbete med länsarbetsnämnden. Det har dock hittills inte satsats något på 18--25 åringar, som i dag är den största gruppen arbetssökande. Fördjupad vägledning och aktiv bearbetning av denna grupp är oerhört viktigt. För att klara denna satsning krävs en kvalitativt god arbetsmarknadsutbildning. Satsningen på ungdomspraktikplatser, där regeringspartierna och Ny demokrati gemensamt förhandlat sig fram till en bra lösning, är därför utomordentligt viktig. AMU har under många år mer eller mindre haft ensamrätt på arbetsmarknadsutbildning. Parallellt med AMU hade många större företag sin egen utbildning av ungdomar, s.k. industriskolor. I dag är dessa satsningar borta, och AMU har blivit egen myndighet och är inte längre underställd AMS. Med tanke på det allt viktigare kravet på arbetsmarknadsanpassad utbildning, och med kravet på arbete efter utbildning, borde det vara en utmärkt lösning att kunna köpa utbildningsplatserna direkt av de större företagen på en ort, så att utbildningen kan bli både ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Skall AMU kunna överleva bör man satsa på flexibla utbildningsinsatser som följer den lokala arbetsmarknadens behov. Utan en sådan inriktning kommer AMU ganska snart att slås ut av andra utbildningsanordnare med större flexibilitet. På mindre orter bör utbildningsinsatserna för vuxna kunna samlas under ett tak: uppdragsutbildning, AMU, komvux, folkhögskola och studieförbund. Här har man vinster i en gemensam planering, gemensam administration, större utbud av utbildning och större flexibilitet i urvalet av både utbildning och lärare. Tidigare har man på mindre orter alltid kunnat utnyttja gymnasieskolan för utbildning av äldre, t.ex. vårdutbildning. Med de nya bestämmelser från den 1 december 1991 som riksdagen fattade beslut om faller denna möjlighet. Likaså dras anslaget för vuxenutbildning ner, vilket får till följd att många vuxna förlorar möjligheter till studier av egenintresse. Det kommer också att innebära att alla arbetsmarknadsutbildningar måste upphandlas, vilket i sin tur innebär betydligt större kostnader än i dag för arbetsmarknadsutbildningen. På en liten ort kommer detta att bli förödande. Det är helt klart att arbetsförmedlingen skall ha ett krav på sig att klara en avancerad utredning för att nå målet arbete åt alla. Av denna anledning har arbetsförmedlingarna fått en ny utredningsorganisation till sin hjälp, AMI. Dock finns det utredningsresurser kvar på förmedlingarna. Nya AMI-institut växer upp i varje kommun i Sverige, med egen chef, egna vägledare, egen administrativ personal, egna lokaler och eget budgetansvar. Dock varken får man eller kan man fatta beslut om arbetsmarknadspolitiska insatser, eftersom dessa belastar arbetsförmedlingens budget. Det finns som tidigare nämnts en utredningsresurs på arbetsförmedlingen i nära anslutning till den aktiva platsförmedlingen, som är nära företagsanknuten. Varför bygga upp en ny organisation, där tjänstemännen förväntas arbeta med samma slag av utredning, men utan närheten till den levande förmedlingsverksamheten, och dessutom utan möjlighet att fatta ekonomiska beslut om bidrag för arbets och utbildningsåtgärder? I dag passerar en arbetssökande först förmedlingens utredning för att komma till AMI. Därifrån får personen efter mer eller mindre långvarig utredning återvända till förmedlingen för ett ekonomiskt beslut, vilket förmedlingen av lokala arbetsmarknadsskäl inte får fatta. Nu gör förmedlingen om hela utredningen, och tiden går. Förutom ett slags rundgångsverksamhet blir effekten tidsförlust och mänskligt lidande. Lägg all utredningsverksamhet under förmedlingens tak, med en chef, ett ekonomiskt ansvar och utnyttjande av personalresurser samt, inte minst, i absolut närhet till det aktiva förmedlingsarbetet. Här finns det miljoner att tjäna. Inte bara pengar utan även ett bättre utnyttjande av personal kan man vinna på en renodling av arbetsområden och sammanslagning av resurser. Framför allt får man möjlighet till en bättre utbildad personal som lever upp till de av regering och riksdag uppsatta målen. Även arbetsförmedlingens kunder måste vinna på ett sådant system, då det i dag råder en total förvirring beträffande AMI, AF, AMU etc. Vem är huvudman? Vad innebär det ena och det andra? Var kan jag få hjälp? Dessa frågor ställer sig näringslivet, försäkringskassor, läkare och privatpersoner. AMI och arbetsförmedlingarna kostar stora belopp. Likaså har man inom organisationerna ansvar för anförtrodda medel för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Kostnaderna är mycket stora, och därför måste kvalitet och effektivitet höjas. Som ett första steg bör man ta bort länsarbetsnämnderna och lägga över funktioner och ansvar till AMS. En ansvarig skall finnas där för varje län, kanske även direkt underställd departementet. AMI bör läggas ner och utredningresurserna föras över till arbetsförmedlingarna. Samordna resurser och insatser för handikappade med riksförsäkringsverkets och försäkringskassornas resurser! Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation 7 till AU11, och vid ett eventuellt avslag på reservation 7 yrkas bifall till reservation 8.

Fru talman! Vi har en mycket stor arbetslöshet i vårt land. Olika prognoser har vid olika tillfällen sagt 4 %, 5 %, 6 % eller 7 %. Just nu är antalet arbetslösa ca 200 000 personer. Det är den öppna arbetslösheten. Därtill har vi alla som finns i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. De som drabbas i den här omgången är framför allt män, och speciellt unga män har råkat särskilt illa ut, och i morgon blir det framför allt kvinnor. Det har att göra med att den strukturomvandling som sker i den lågkonjunktur vi nu har drabbar t.ex. Därmed får människor gå. Man rensar ut arbetskraft i bl.a. industrin. Det går att se och räkna ut vad som kommer att hända på kvinnornas arbetsmarknad i morgon. Därav följer prognoserna om stor arbetslöshet i framtiden. Vi har en regering som tittar på lugnt och stilla och säger: Så här är det; utan att lägga fram ett enda program. Jag vet inte om ordspråket, medan gräset gror dör kon, passar in här. Jag tänker på EG-debatten i vårt land, att vi när vi blir med i EG kommer att få en arbetslöshet av den här digniteten. Det är bara det att vi redan har den. Lägger vi samman den arbetslöshet vi har med antalet personer i arbetsmarknadsåtgärder har vi en EG-anpassad arbetslöshet. Det är inte bara det att arbetslösheten har den här storleken, den beror också på samma förutsättningar, det som råder internationellt inom den kapitalistiska världen, nämligen att det finansiella kapitalet styr. Så anpassas arbetslösheten i det här landet. Det kallas att man prioriterar inflationsbekämpning, men egentligen är det en ren anpassning. Regeringen prioriterar inte bekämpningen av arbetslösheten. I tidigare lågkonjunktur 1983 var antalet beredskapsarbeten 68 000, och nu är antalet 17 000. Satsningen på utbildning och ökad kunskapsnivå är egentligen halvhjärtad. Infrastruktursatsningarna kommer inte i gång ordentligt. Det visar t.o.m. utfrågningar här i riksdagen. ROT-programmet, som skulle kunna vara en ordentlig möjlighet för byggandet, kom inte heller i gång, och pengarna till kommunerna skall strypas. Detta är ingenting som regeringen har missat, utan den håller medvetet denna linje. Arbete åt alla borde egentligen vara den övergripande politiska parollen. Även den gamla regeringen övergav den i sin sista budget, men den borde gälla. Följde man den borde regeringen naturligtvis säga: Till årsskiftet skall vi inte ha mer än 3 % arbetslöshet. Här har vi ett program med åtgärder. Men något sådant program ser vi inte. Varken Elver Jonsson eller arbetsmarknadsministern kan påvisa något sådant program eller över huvud taget tänka sig något i den riktningen. Regeringen säger att man har en långsiktig strategi. Den strategin är att de som har kapital skall gynnas för att investera i det här landet. De som vill vinstmaximera sina tillgångar och kapital skall starta verksamheter så att det blir fart i landet. Det är vad regeringen satsar på. För detta krävs det att man ser till att lönerna är låga. Man tillfredsställer helt det finansiella kapitalets krav på rörlighet över gränserna. Man utmanar det inte ens. Den inflationsbekämpning som regeringen bedriver går före åtgärder att minska arbetslösheten. Vi vet att redan 1990 när vi ansökte om medlemskap i EG minskade antalet beredskapsarbeten. I betänkandet, som i alla andra regeringsdeklarationer, försöker man säga att inflationsbekämpning med låga löner är en förutsättning. Men arbetslösheten har ingenting med det att göra. Arbetslösheten har ingenting med den framtida ekonomiska politiken att göra. Man får inte använda det. Det är väl egentligen ingen som tror på det här. Regeringen talar hela tiden om att man i dag vill ha fria resurser i form av människor som skall sättas in i produktionen inom den konkurrensutsatta sektorn. Därmed behöver man en arbetslöshet. Det blir effekten av detta. Politiken blir sådan om vi underordnar oss dessa förutsättningar. De besparingar som sker i hela den statliga sektorn och i kommunerna har samma effekt. Den här politiken leder till att vi får människor som får kontant understöd i ökad utsträckning, som Ingela Thalén påvisade här. Vi får väldiga underskott om vi inte vill ha en framtid där alla är utförsäkrade och får gå till kommunerna som delar ut lägre socialbidrag. Vi når den fattigdom som råder i OECD-länderna med två tredjedelssamhället. Men då måste regeringspartierna säga detta. Det är det pris vi får betala för välfärden för de två tredjedelar som återstår. Försök inte att hyckla för människor som är utsatta för faran att bli arbetslösa. Det är barockt när människor som är arbetslösa eller lever under hot om arbetslöshet ser skattesänkningar för kapitalägare och skärpningar av beskattningen för de arbetande medan bankerna kvitterar ut miljardbelopp. I ett enda klipp sprätter man i väg 20 miljarder kronor någonstans, medan det är jättesvårt att få kanske 1 miljard kronor till beredskaparbeten. ''Vad är detta för politik? Vad är detta för samhälle?'' frågar naturligtvis de många arbetslösa. De sliter och offrar sig och vill göra en insats framöver. Då säger regeringen: ''Det är inte vårt fel.'' Men man understöder ju det systemet. Bankerna gjorde sina klipp och sedan går skattebetalarna in och fixar det. Då är det lätt att kasta upp 20 miljarder kronor. Men när det gäller att bekämpa arbetslöshet finns det inga pengar. Då avslår man t.o.m. de minsta kraven. Vi måste stoppa arbetslösheten. Det måste egentligen vara en förstahandsuppgift. Det är nog ingen dålig gissning av mig att det kommer att bli den stora frågan i början av 90-talet. Det blir kanske också en fråga som regeringen får mycket svårt med framöver. Vänsterpartiet har i meningsyttringen sagt att förutsättningen skall vara att arbete åt alla skall vara det första målet. Det betyder helt andra prioriteringar när det gäller insatser. Vi vill ha ytterligare beredskapsarbeten och en ordentlig satsning på ungdomar. Det skall jag komma tillbaka till. Vi i Vänsterpartiet har sagt att om vi inte stoppar arbetslösheten nu, kommer vi att få två tredjedelssamhället. Vi föreslog redan i januari ett program mot arbetslösheten på 10 miljarder kronor. Det gällde utbildning, beredskapsarbeten och satsningar på infrastruktur. Vi föreslår även nu att i stället för att dra in 7,5 miljarder kronor från kommunerna skall vi tidigarelägga utbetalningar på 4 miljarder kronor från den 1 juli. Satsa på kommunerna och öronmärk pengarna till sysselsättning och ROT-program! Kör i gång ordentligt den 1 juli! Det är nu byggarbetarna är arbetslösa. Det kommer ingen reaktion från regeringen. Man förtiger detta och lägger inte fram några förslag. Det vore ju en enkel åtgärd, Elver Jonsson och Börje Hörnlund, att ta de pengar som ni skall dra in och satsa dem på sysselsättning. Ni säger ju att det finns ett finansiellt överskott i kommunerna. Det finns ingen rim och reson i att inte göra det. I annat fall hamnar människor i någon form av öppen arbetslöshet, i utbildning igen eller blir beroende av socialbidrag. Det finns omfattande planer hos myndigheter och verk på infrastruktursatsningar. Det fattas egentligen bara en viljeinriktning från regeringen. Börje Hörnlund hade ju enorma vyer om hur man skulle satsa innan kompletteringspropositionen kom. Göte Bernhardsson, AMS-chefen, pekade också ut en rad projekt som kunde genomföras. Man kan kanske säga att det blev några grusvägar. Vi skall inte förakta några miljarder till infrastrukturen, men i förhållande till vad vi kunde göra, är det ganska litet. Vi stärker dessutom inte vår konkurrenskraft på lång sikt genom att släpa efter med de infrastruktursatsningar som våra verk och myndigheter har planer på framöver. Socialdemokraterna har ''dammsugit'' här. Men det avgörande beslutet om man vill göra detta eller inte finns inte. Vänsterpartiet och jag kan inte peka ut ett speciellt projekt, men det handlar om att göra något. Vad gör regeringen när det gäller den långsiktiga inriktningen för industrin? Den har nu under tre år minskat sin arbetskraft med kanske 150 000 eller 200 000 personer. Regeringen värnar om konkurrenskraften och den exportledda tillväxten. Ökar man kunskapsnivån i industrin? Nej, knappast. Den tekniskt humanistiska utbildning, som har diskuterats under hela 80-talet, tror jag inte ens finns i regeringens sinnevärld. Vi skulle ju få svar på Socialdemokraternas krav på en satsning på en utbildning i industrisektorn. Den avfärdas direkt. Börje Hörnlund ville ju t.o.m. ta bort den här 50-kronan för utbildning i industrin. Nu kom den tillbaka igen i kompletteringspropositionen. Men det är egentligen ganska fantastiskt att låta dessa människor gå ut i arbetslöshet i stället för att öka kunskapen i vårt land. Det är den enda möjligheten att klara vår industrination och sysselsättningen framöver. Det är egentligen rent häpnadsväckande. Jag vet att hur vi än gör med arbetslöshetsbekämpningen och politiska åtgärder mot arbetslösheten kommer det ändå att vara mycket svårt att få fram åtgärder i denna lågkonjunktur. Därför tror vi i Vänsterpartiet att man i vissa tider kanske bör ta bort människor från arbetskraften, elakt sagt. Vi har tänkt oss att man kan låta de äldsta som finns på arbetsmarknaden gå i pension om de vill. Det skulle kunna gälla de tre äldsta åldersgrupperna under ett år. Låt dem göra det! Då kan kanske unga komma in på arbetsmarknaden och slipper slås ut. Den kostnaden betalar sig väl. Det kan man göra i en lågkonjunktur för att klara framtiden. Fru talman! Sedan gäller det detta med ungdomsåtgärderna. Jag är mycket förvånad över den insats som görs här. Låt mig först säga att detta har sina likheter med ungdomslagen och fyra timmars arbetsdag. Det blev ett hafsverk. Enda skillnaden i detta förslag, Börje Hörnlund, är att Börje Hörnlund har fått igenom åtta timmars arbetsdag. Han kämpade ju hårt för att få en ungdomslag med åtta timmars arbetsdag i stället för fyra i början av 80-talet. Men det är samma inställning som Socialdemokraterna hade. Det är en förlängd arbetsmarknadsutbildning. Jag förstår inte hur man kan lägga fram ett förslag om praktiktjänstgöring som kan missbrukas på det här sättet. Hur kan man ta bort beredskapsarbete för ungdomar under 25 år? Då kan ungdomar användas som gratis arbetskraft. Man kan även fundera över ersättningsreglerna. Vi för vår del har sagt: ''Okej, vi kanske inte kan ordna ordentliga jobb.'' Men om vi nu har denna praktik, gör den då ordentlig! Skilj på praktik och arbete! Gör något ordentligt för ungdomarna i stället! De bör naturligtvis anställas med ett arbetsgivaransvar. Det vore enkelt. Se till att kostnaderna går till den som anställs! Arbetsgivarna får stå för de sociala kostnaderna och andra försäkringar. Ungdomarna skall vara anställda på företagen. Varför skall inte ungdomar som är under 25 år, som har varit ute på arbetsmarknaden och tjänat in A kassa osv., i första hand kunna få ett beredskapsarbete? Varför skall den möjligheten tas bort? Det är att diskriminera ungdomar. Dessutom gäller det att skilja på praktik och ordinarie arbete. Om någon befinner sig på en industriarbetsplats eller inom vården och utför ett ordinarie arbete, t.ex. ersätter någon annan, skall det naturligtvis utgå ordinarie lön. Det måste ske en reglering, så att tjafset undviks om att personal utnyttjas på ett otillbörligt sätt. Men jag vet, naturligtvis, att praktikplatser kan utgöra en hjälp för industrin -- systemet blir alltså inte konkurrensneutralt i alla lägen. Men det är det pris som får betalas för att det skall finnas praktikplatser där ungdomar kan utbildas, så att de kan göra en bra insats i arbetslivet i övrigt. Detta hafsverk kommer att göra mer skada än nytta framöver. Vänsterpartiet har lagt fam ett förslag som på ett bättre sätt än regeringsförslaget klarar ut förhållandena kring ungdomars praktiktjänstgöring. Fru talman! Jag yrkar bifall till meningsyttringen.

Fru talman! Vi behandlar i dag arbetsmarknadsutskottets betänkande om arbetsmarknadspolitiken. Flera talare har redan sagt att det rådande arbetsmarknadsläget är mycket bekymmersamt. Vi i utskottet ser mycket allvarligt på nuvarande situation. Utskottets ordförande inledde med att säga att det är en tragedi att vara arbetslös. Hon sade också att varje arbetstillfälle som kan säkras eller räddas skall ses som en etappseger. Vi är samstämmiga i den typen av analyser och är långtgående överens. Men när det gäller åtgärder redovisas skiftande lösningar. Huvudproblemet är att det råder en djup internationell lågkonjunktur och att det finns strukturella brister i den svenska ekonomin. De negativa effekterna på ekonomins funktionssätt blev tydliga när överhettningen förbyttes i en lågkonjunktur. Det är priset för nästan tio års försummelser då utvecklingskraften tilläts att försvagas. Långsiktighet och uthållighet är därför villkor för att förstärka utvecklingskraften i ekonomin. Arbetsmarknadspolitiken i sig skapar inte varaktiga och trygga arbeten. För den uppgiften krävs en politik som utvecklar framgångsrika företag, hållbar tillväxt och motverkar misshushållningen med människor och miljö. Arbetsmarknadspolitikens roll är att motverka arbetslöshet och på olika sätt stödja människor i den anpassning av ekonomin som pågår. Liksom tidigare betonar utskottet att arbetslösheten absolut inte får vara ett medel i den ekonomiska politiken. Mänskliga, sociala och ekonomiska aspekter talar emot. Vi får inte glömma bort att bakom varje arbetslöshetssiffra döljer sig enskilda människor och öden. Den radikala försämring som inleddes hösten 1990, då arbetslösheten steg, varslen uppnådde rekordtal och antalet lediga plaser sjönk till ett minimum, har fortsatt i nästan två år. Allvaret i dagens situation framgår även av konjunkturinstitutets prognoser. Där förutsätts en ytterligare ökning av arbetslösheten till 4,5 % i år med risk för ytterligare försämring längre fram. SCB:s arbetsmarknadsstatistik, som publicerades i måndags, visar visserligen att arbetslösheten planar ut, men den är fortfarande allvarligt hög. Arbetslöheten i april uppgick till 4,2 % av arbetskraften, vilket innebär en oförändrad siffra jämfört med mars. Men det är en fördubbling jämfört med året innan, vilket i sin tur var en fördubbling jämfört med våren 1990. Det går också att se nya mönster i den nuvarande situationen. För det första har abetslösheten ökat framför allt bland männen -- särskilt gäller detta de yngre männen. I åldersgruppen 16--24 år är arbetslösheten över 12 %, medan motsvarande siffror för kvinnor i den åldern är under 7 %. För det andra drabbas de traditionellt bra länen hårdast. Stockholms, Jönköpings, Hallands och Skaraborgs län är exempel där ökningstakten av arbetslösheten har varit osedvanligt hög. I många kommuner med s.k. underleverantörer har arbetslösheten slagit hårdare än på andra håll. Det är ett stort problem med den kraftiga nedgången i byggverksamheten. Problemen för de arbetslösa byggnadsarbetarna är att det inte finns så många andra arbeten att söka sig till. Därför är det viktigt att nya, riktiga arbeten kan skapas. Det gäller att stimulera de krafter som skapar välstånd och få fart på utvecklingen i svensk ekonomi. En låg inflation är ett mål värt att hävda. Höga prisstegringar slår hårdast mot dem som har svag köpkraft. Antalet sysselsättningstillfällen fortsätter att minska kraftigt. Industrin har förlorat flest anställda. Efter de senaste årens nedgång finns där färre än en miljon industrianställda. Totalt har antalet sysselsatta minskat med 174 000 på ett år. Även långtidsarbetslösheten har ökat. En fjärdedel av de långtidsarbetslösa har varit utan arbete i mer än sex månader. Siffrorna inger alltså stor oro, inte bara för Sverige utan också för vår omgivning. I vårt grannland Norge finns det nu över 6 % öppet arbetslösa. I Finland är arbetslösheten nästan tre gånger så hög som i Sverige. Det här visar på problemets bredd och allvar. Utskottet anser att de arbetsmarknadspolitiska insatserna måste utökas och intensifieras. De grupper som har det svårast på arbetsmarknaden måste få det starkaste stödet. Dit hör ungdomarna. Det är utskottets bestämda uppfattning att det i rådande läge gäller att fortsätta att hävda arbetslinjen och prioritera de aktiva åtgärderna. En aktiv arbetsmarknadspolitik är oerhört viktig. Men vi får inte glömma bort att arbetsmarknadspolitiken är en del i en större helhet. Två andra mycket viktiga fundament är en positiv näringspolitik och en sund samhällsekonomi. Med dessa utgångspunkter har utskottet tillstyrkt regeringens uppläggning av arbetsmarknadspolitiken. Detta allvarliga läge är inte något som har kommit plötsligt eller, som vissa andra antyder, är något som regeringen har ställt till med. Redan i prognoser från AMS hösten 1989 förutsågs en dämpad efterfrågan på arbetskraft från någon gång under 1990. Mycket tydde på att industrikonjunkturen hade passerat toppen. Bilden var ungefär densamma i den första prognosen från Länsarbetsnämnderna kunde rapportera en stor oro för framtiden bland underleverantörer till bilindustrin. Optimismen hade dämpats. Den beräknade tillväxten reducerades från 2,1 % 1989 Ett år före valet, hösten 1990, förutsåg AMS en arbetslöshet på över 3 % mot slutet av 1990, motsvarande 140 000 personer. Det går att tillägga att AMS fick rätt på tiondedelen när. Den arbetslöshetsbomb som vi från Folkpartiet varnade för i valrörelsen har tyvärr besannats. Den av den socialdemokratiska regeringen förda politiken drog alltså åt fel hål. Den tredje vägens politik skulle visa sig stå inför sitt haveri. Den förda politiken under 1980-talet har lärt oss alla en dyrköpt erfarenhet. Det finns inga genvägar för att hävda en stabil och generell välfärd. Vägen går över arbete, sparande och stimulans för nyföretagande. Här måste finnas en öppenhet för okonventionella lösningar. Fru talman! 1980-talets högkonjunktur hanterades vårdslöst. Då grundlades svårigheterna, som vi nu skördar frukterna av. Det var under 1980-talets högkonjunktur som ''klipparna'' fick sin chans. Det var då det gjordes luftaffärer med fastigheter, som nu har lett till bankskandalerna. Det blev en snedvridning i byggandet. Det finns nu tomma kontor och för många lägenheter. Allt skall betalas av skattebetalarna, och dessutom råder en hög arbetslöshet. Utskottets ordförande sade att om viljan finns är det bara att göra vad som skall göras. Varför har viljan infunnit sig just nu från oppositionens sida? För ett år sedan, våren 1991, förutsåg AMS att nedgången på arbetsmarknaden under de närmaste månaderna skulle bli den djupaste under efterkrigstiden. Hittills har arbetsmarknadsmyndigheten fått rätt i sina prognoser. Den vikande konjunkturen skulle påskynda strukturförändringen. Även 1992 kommer att präglas av sviterna efter år av misslyckanden och internationell lågkonjunktur. De oundvikliga förändringarna och åtstramningarna kommer att märkas av många. Jag tycker att det finns skäl att betona ytterligare en sak. Det kommer att ta tid innan effekterna av den nya ekonomiska politiken blir märkbara. Politiken är inget trollspö som vänder upp och ner på prognoser och sveper bort problemen i ett enda tag. Det handlar om att häva den strukturella krisen och skapa förutsättningar för en uthållig, stabil utveckling av samhällsekonomin och trygga arbeten i hela landet. Det är genom en stram ekonomisk politik som förutsättningarna skapas för välstånd, och ett konkurrenskraftigt näringsliv är den långsiktiga välfärdsgarantin. Det ledande vid valet av åtgärderna skall vara att de främjar den nödvändiga strukturomvandlingen i hela ekonomin och den framtida produktionen, men det innebär inte att vi slipper ifrån mycket stora påfrestningar lång tid fram över. Finns det då inga ljuspunkter? Jo, visst! Dit hör nedväxlingen till en lägre inflationstakt. Ökningstakten för konsumentprisindex är den lägsta på mycket mycket lång tid. Vidare har vi en fördel i den svenska arbetsmarknadspolitiken. Med den bör vi ha bättre förutsättningar än många andra att förhindra arbetslöshetsnivåer av det slag man lever med i vissa delar av vår omvärld. Därför bör vi också rusta oss för en konjunkturuppgång. Då är det viktigt att inte försumma utbildning och praktik. Allt talar för att vi om något eller några år får erfara att välutbildad arbetskraft är en bristvara. Riksdagens sedan länge stora uppslutning kring arbetslinjen är också en investering i mänskligt och ekonomiskt kapital. Det som utskottet har ägnat mest tid vid behandlingen av arbetsmarknadspolitiken är regeringens förslag om en ny arbetsmarknadspolitisk åtgärd, ungdomspraktik. Den har nu utskottet godkänt, och den skall ses i ljuset av den utomordentligt allvarliga situation som råder på arbetsmarknaden och den närmaste framtiden. Vi vet sedan tidigare att unga människor hör till dem som drabbas särskilt hårt på arbetsmarknaden i tider av lågkonjunktur, och det har blivit särskilt påtagligt den här gången. Iakttagbart är också att arbetslösheten är mycket hög i den äldre åldersgruppen, 20-24 år, och då särskilt bland grabbarna. Där är andelen uppe i tvåsiffriga tal. Vi vet också att unga människor är sårbara. Självförtroendet är inte grundmurat, och en påtvingad sysslolöshet och en upplevelse av att inte vara efterfrågad inger mindrevärdeskänslor. Det kan då gå förfärande snabbt att hamna i tillstånd av apati, kraftlöshet och bristande livslust. Då förskjuts dygnsrytmen så att livet levs på kvällar och nätter. Alkohol och drogmissbruk ligger inte långt borta. Samhället har ett stort ansvar att förhindra att dessa människor slås ut. Med förslaget om ungdomspraktik vill regeringen och arbetsmarknadsutskottet visa att det är angeläget att erbjuda de arbetslösa ungdomarna något vettigt i den svåra tid som vi är inne i. Det är ett okonventionellt förslag. Avsikten och förhoppningen är att ungdomspraktiken skall få stort genomslag. Det är viktigt att ungdomarna själva och de som upplåter praktikplatser ser åtgärden som ett förnuftigt sätt att använda den tid som annars skulle ha ägnats åt passiviserande sysslolöshet. Ungdomspraktiken skall komma in först när något annat och bättre inte står till buds. Den skall bjudas ut på hela arbetsmarknaden, på offentlig och privat sektor, i stora och små företag och förvaltningar. Även de allra minsta skall kunna ta emot en praktikant. Det är en satsning där ingen del av arbetsmarknaden skall undanhållas för att unga arbetslösa skall få ett första eller ett nytt fotfäste i arbetslivet. Genom det här skall den unge få arbetslivs och yrkespraktik som är till nytta för framtiden. Kanske hon eller han får upp ögonen för något arbete som annars inte skulle komma i fråga. Kanske kontakter knyts med arbetsgivare, kamrater och andra som leder till något annat. Kanske kan ungdomspraktiken väcka ett intresse som leder till fortsatt utbildning av något slag. Allra bäst är naturligtvis om praktiken kan resultera i ett reguljärt arbete hos den aktuella arbetsgivaren. Även om ungdomspraktiken i arbetsmarknadsterminologin är en form av arbetsmarknadsutbildning, kan man inte komma ifrån att det också blir fråga om att den unge utför visst arbete på arbetsplatsen. Av det skälet har utskottsmajoriteten ansett det viktigt att göra vissa markeringar. Den som tar emot en ungdomspraktikant skall naturligtvis inte göra det därför att han behöver arbetskraft. Det skall med andra ord från hans sida sett inte vara fråga om att tillgodose ett produktionsbehov. Behöver han arbetskraft, skall han anställa på vanligt sätt. Arbetsgivarens del i ungdomspraktiken -- han betalar ju inget för praktikanten -- är att ansvara för att tiden på arbetsplatsen verkligen blir meningsfull. Ungdomspraktikanten skall få den utbildning och inskolning som är nödvändig. Arbetsgivaren -- av praktiska skäl kallar jag honom så -- måste ha förutsättningar att ta emot på det sättet. Det är anledningen till att utskottet anser att de allra minsta företagen normalt inte bör ta emot mer än en praktikant åt gången. Över huvud taget understryker utskottet arbetsgivarens ansvar, t.ex. att farliga arbetsuppgifter undviks. Naturligtvis har förmedlingarna ett ansvar att se till att ungdomspraktiken genomförs på ett godtagbart sett. Utskottet föreslår också en lag som säger att den som anvisas en ungdomspraktik inte skall anses som arbetstagare när han fullgör praktiken. Detta sker i klargörande syfte, så att inga missförstånd uppstår. Lagen tar enbart sikte på den situation som råder när praktiken fullföljs i enlighet med de förutsättningar som skall gälla för åtgärden i fråga. Vi anser alltså att man i den utomordentligt allvarliga situation som för närvarande råder på arbetsmarknaden måste kunna tillgripa mer okonventionella medel för att kunna förhindra en socialt oacceptabel utslagning av stora grupper ungdomar. Ungdomspraktiken skall ses mot den bakgrunden. Vi vill understryka att det är en försöksverksamhet under en begränsad period. Det är ytterst angeläget att åtgärden följs upp, så att inte oönskade effekter uppstår. Av det skälet anser vi att regeringen bör tillkalla en referensgrupp med representanter för parterna och AMS. Uppgiften skall vara att följa hur systemet verkar i praktiken. Om så är erforderligt, skall gruppen kunna komma med förslag till förändringar och förbättringar av olika slag. Den för närvarande massiva insatsen i form av arbetsmarknadsutbildning -- det är ju inte bara arbetslösheten som har fördubblats utan även omfattningen av arbetsmarknadsutbildningen -- visar nyttan av en större frihet i sättet att sköta det här. Även friheten för AMU har resulterat i stora framgångar. Jag vill passa på tillfället att framföra en eloge till arbetsmarknadsmyndigheterna för denna kvalitets och tempohöjning. Det finns emellertid anledning att se över de administrativa rutinerna när det gäller att få i gång beslutade satsningar på arbetsmarknaden. Vi måste således höja tempot så att man snabbt kan genomföra investeringar i infrastrukturen. Det finns exempel på att medel beviljats för flera månader sedan, men administration och byråkrati har inte förmått höja tempot så att aktuellt bygge har kunnat starta snabbt. Här måste en förändring komma till stånd som förkortar handläggningstiderna. Fru talman! De ca 20 miljarder som vi nu förordar för arbetsmarknadspolitiska åtgäder kommer naturligtivs inte att räcka, men regeringen har redan nu föreslagit förstärkningar som är intressanta och nödvändiga tillskott. I morgon börjar arbetsmarknadsutskottet sin behandling av denna proposition och andra intressanta förslag.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

Fru talman! Elver Jonsson berörde 80-talet. Det diskuterar jag gärna mycket ingående, för jag tycker att Socialdemokraterna under 80-talet faktiskt åstadkom goda förutsättningar. De 400 000 jobb som Thorbjörn Fälldin drömde om blev då verklighet. Vi skapade också, tvärtemot övriga länder i Europa, sådana förutsättningar att Sveriges industrisektor kunde utvecklas. Jag diskuterar också gärna det faktum att de s.k. marknadskrafterna inte kunde hantera den frihet som vi gav dem när vi tog bort kreditrestriktionerna. Det finns många inslag i 1980-talets överhettning som vi socialdemokrater inte ensamma kunde tygla. Men, Elver Jonsson, jag minns också mycket tydligt att oppositionspolitiker från de borgerliga partierna då inte var beredda att delta i de beslut om åtstramningar som Socialdemokraterna föreslog. Så sent som i förra valrörelsen gick man ut med stora löften både om skattesänkningar och om utgiftsökningar. Det som nu förestår är valet mellan att låna pengar till kontantstöd i stora mått, eller att använda en mindre del till viktiga, nödvändiga och riktiga investeringar. Det är den frågan jag tycker att vi skall ägna störst uppmärksamhet. Socialdemokraterna skapade faktiskt en god grund genom Rehnbergsavtalet, genom nedväxling av inflationen, för att man skulle kunna få möjligheter att möta den lågkonjunktur som också en socialdemokratisk regering skulle ha haft att brottas med. Men vad har den borgerliga regeringen gjort? Jo, man har spelat bort möjligheten genom att gå ut med ofinansierade skattesänkningar som nu bygger upp ett hialöst budgetunderskott, som kommer att ligga kvar i åratal. Det skall ju folk vara med och betala. Det vi nu skall göra, Elver Jonsson, är naturligtvis att gemensamt titta på de förslag som både socialdemokrater och många företrädare för de borgerliga partierna är intresserade av att genomföra. Det handlar om riktiga investeringar, god arbetsmarknadsutbildning och annan utbildning. Jag hoppas att jag i dag får besked om att ni, när vi går över till att behandla kompletteringspropositionen, är beredda att gå oss till mötes på det program som vi lade fram redan inför behandlingen av det här förslaget. Jag kanske var litet orättvis när jag i min inledning sade att vi inte är överens om någonting. Vi är faktiskt överens om åtminstone en sak, nämligen hur arbetsmarknadsutbildningen skall organiseras.

Fru talman! Svaret på frågan, om regeringspartierna är beredda att satsa på investering, är ja. För att något leda det i bevis vill jag peka på hur mycket som har investerats på vägoch järnvägssidan. För två år sedan satsade den socialdemokratiska regeringen knappt hälften av vad den nuvarande regeringen satsar på vägoch järnvägsbyggande. Det är ju två strategiskt mycket viktiga investeringar; med det tycker jag att svaret i den delen är till fyllest. Ingela Thalén sade tidigare att vi har spelat bort möjligheter. Jag tycker att sanering är det mest relevanta uttrycket för det som behöver göras. Sanering är vad som behövs. Bortspelningen skedde framför allt under 1980-talets mycket goda år. Det är att beklaga.

Fru talman! Jag skall bara korrigera mig på en punkt. Jag yrkar bifall till meningsyttringens mom. Till Elver Jonsson vill jag säga att det är viktigt att man skall ha riktiga jobb. Men kontantstödet ökar ju, och förväntas öka. Var finns åtgärderna mot detta? De som riskerar utförsäkring -- något som ökar i allt snabbare takt -- känner enorm oro. Det handlar om ROT-program, beredskapsarbeten och andra arbetsmarknadspolitiska insatser som gör att människor kan göra något nyttigt. Man kan inte bara utbilda sig. När man har utbildat sig färdigt behöver man göra någonting. Eftersom marknaden inte kan ha ordinarie arbeten kan vi göra de tillfälliga arbetsmarknadspolitiska insatser som är nödvändiga för att inte människor skall slås ut. Men ni ser detta med öppna ögon och tycker tydligen att det kan få vara så här. Jag kan inte förstå annat. Den lilla satsningen på beredskapsarbeten som finns med i kompletteringspropositionen täcker ju inte alls det verkliga behov som finns, om man skulle satsa ordentligt. Åter till ungdomarna. Vilka markeringar har man gjort? Nog lever väl Elver Jonsson i en drömvärld?

Man behöver bara gå till sjukvården och se på den som kommer in som undersköterska och får en praktiktjänstgöring. Vad händer den dagen det fattas folk, om man inte har det klart reglerat? Den personen kommer säkert att få göra ordinarie arbetsuppgifter. Om man inte skiljer på praktik och ordinarie arbetsuppgifter kommer det att bli katastrof, precis som det har blivit många gånger tidigare med denna typ av tjänstgöring. Det vore en enkel åtgärd att skilja på praktik och arbete. Men det gör man inte. I stället görs en markering i utskottsbetänkandet. Men inte är det någon i verkligheten som kommer att bry sig om markeringar i utskottsskrivningen. Det måste till lagar och förordningar för dem på marknaden som inte kan sköta sig annars. Därför bör dessa personer vara anställda av arbetsgivaren på de villkor som samhället kräver. Men det vill man inte i och med det förslag som kommer från Börje Hörnlund. Det har samma dåliga innebörd som ungdomslagen, men det är litet längre.
Fru talman! Lars-Ove Hagberg överdriver fotarbetet i sin ängslan inför ungdomspraktiken. Kom ihåg att det i realiteten blir en försöksverksamhet under knappt ett år. Vi har också gjort en markering och sagt att regeringen bör följa detta mycket noga tillsammans med parterna och AMS och att man under resans gång t.o.m. kan göra korrigeringar. Lars-Ove Hagberg efterlyser mera regler. Det må vara en kommunist förlåtet att göra det. Men det är inte helt regelfritt. Det ser Lars-Ove Hagberg om han läser propositionen och vad utskottet har skrivit. Det bör också Vänsterpartiet notera. Vi måste se detta på två sätt. I det korta perspektivet ökar naturligtvis det kontanta arbetsmarknadsstödet, eftersom arbetslöshetstalen har stigit och kommer att ligga högt under ännu en period. Vi behöver en rad aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Den satsningen måste ske. På lång sikt är det näringspolitiken och samhällsekonomin som är viktiga. Inslag som säkrar en god arbetsmarknad är utbildning och praktik. Det är därför det är så viktigt att redan nu få starkare inslag av utbildning och praktik, om vi skall kunna få en god arbetsmarknad när vi får en bättre konjunktur.

Fru talman! Det är ganska märkligt att gå upp i talarstolen och föra något av en argumentation, när det egentligen enbart är fråga om sunt förnuft. Många frågor har vi inom arbetsmarknadsutskottet debatterat och tagit ställning till. Varje fråga har krävt sitt speciella engagemang och en total insikt i problemet. Varje fråga tycktes mig så stor och viktig, att allt annat överskuggades. Denna känsla varade fram till dess att utskottet hade att besluta i ungdomsarbetslöshetsfrågorna. Att därvid försöka ta ställning till våra ungdomars framtid, deras möjligheter att få jobb, utveckling, och samtidigt kunna ge dem en känsla av att de behövs just på den arbetsplats som kan vara en språngbräda för hela deras fortsatta liv, ställde de högsta kraven på vårt parti. Därtill skulle man inkludera arbetsgivarnas roll. Ambitionen var att flertalet arbetsgivare, även ensamvargen, skulle försöka ställa upp och bereda en ungdomsplats, som skulle kunna bli en språngbräda för ungdomen. Arbetsgivaren skulle samtidigt ej riskera att råka ut för att hamna i arbetsdomstolen genom att facket skulle påskina att ungdomen varit fast anställd, eftersom densamme sysslat med direkt produktiv drift inom företaget. Vårens viktigaste fråga var alltså ungdomsarbetslösheten! Det handlar om att ge ca 50 000 ungdomar meningsfull sysselsättning på en arbetsmarknad som egentligen är obefintlig. Om man i unga år slås ut från arbetsmarknaden är risken mycket stor att man i värsta fall drabbas av sjukdomar, apati, alkoholism m.m. De i propositionen föreslagna ungdomspraktikplatserna såg vi i Ny demokrati rent principiellt som en bra lösning. I dagens läge, med den oerhört stora ungdomsarbetslösheten, måste man använda sig av otraditionella insatser, för att till varje pris förhindra de mycket negativa effekter som en omfattande arbetslöshet har. Enligt vårt förmenande finns ingenting som är så viktigt som barn och ungdomar. Politiker och andra beslutsfattare måste alltid vara beredda att med hjärtat göra de arrangemang som kan behövas för dessa grupper. Eftersom Ny demokrati verkligen stöttar utbildning, forskning, högteknologi samt sist men inte minst ungdomar, var det mig en glädje att företräda partiets frågor i detta det största beslut som skulle fattas för ungdomar. Ny demokrati sätter ju den enskilda människan i främsta rummet. Med det enormt massiva stöd vi erhöll från riksdagsgruppen var det egentligen ganska enkelt att tala och agera för ungdomen -- ungdomen, vår framtid. Barn och ungdomar är Sveriges framtid. Det får vi aldrig glömma. Dagens beslutsfattare måste se till att framtiden blir något som vi ej skall behöva skämmas för, vare sig det gäller miljö, utbildning, arbete eller livskvalitet i allmänhet. Tyvärr tvingades vi konstatera att partipiskan många gånger ven hårt i utskottet över de närvarande partiernas representanter, vilket överskuggade det sunda förnuftet för vår framtid -- våra barn och ungdomar. Utskottet skrev om betänkandet tre gånger, och först den fjärde gången kunde vi som parti acceptera det. Vi hade då fått igenom en möjlighet för ungdomen att i samspel med företagare kunna göra en satsning på framtiden. Det gäller inte bara att ungdomarna skall springa runt på företag och få s.k. utbildning, utan det gäller att de skall kunna lära, utveckla sig och delta i samtliga arbetsmoment på arbetsplatsen utan risk för att företagaren skall bli anmäld till arbetsdomstolen. Med detta har Ny demokrati rott sin politik i hamn och bidragit till att under en period av sex månader -- gratis för företagarna -- möjliggöra ett nytt drag under galoscherna för svenska småföretag samtidigt som våra ungdomar får meningsfull sysselsättning. Glädjande nog kan jag konstatera att de borgerliga partierna inom arbetsmarknadsutskottet -- trots olika synsätt -- verkligen har försökt att enas genom diskussioner och förhandlingar. Vi i Ny demokrati vill ge en eloge till arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund som har försökt att navigera sitt departement förbi särintressena -- t.ex. facken -- som i sin tur likt Skylla och Karybdis försöker bevaka att den strida strömmen av arbetslösa ungdomar inte kommer in i företagen. Men det är nog tur både för arbetsmarknadsminister Hörnlund och ungdomarna att Ny demokrati är med på hans odyssé. Det som nu händer är så unikt att vi måste oss ta oss tillbaka ända till antiken. Jag vill påskina att detta beslut inom arbetsmarknadsutskottet överskuggar kommande beslut om fondpengar, banker m.m. Här har det handlat om vår framtid -- våra barn och ungdomar. Enda smolken i bägaren är när vice ordförande efter utskottsbehandlingen i media försöker ta åt sig all ära samt partipolitiskt ''plussa upp'' sig. Vi skall i stället tillsammans inom den borgerliga sektorn ståta med och demonstrera inför de andra utskotten vad ett samarbete och samförstånd kan leda till. Arbetsmarknadsutskottet kunde kanske vara en förebild för övriga utskott om hur man löser viktiga frågor genom förhandlingar. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i mom. 33 och 34.

Fru talman! Det här med sunt förnuft stämmer inte. Vid förhandlingarna i utskottet diskuterade vi utkast efter utkast. Vi sade från Socialdemokraternas sida att vi var beredda att göra ett undantag för enmansföretagarna. Resonemanget om sunt förnuft håller inte, Laila Strid-Jansson. Vi gick er till mötes när det gäller småföretagare och enmansföretagare.
Hela tiden gick det ut på att sätta ungdomarna i första rummet och politiken i andra rummet. Johnny Ahlqvist säger att man kunde diskutera. Men vi diskuterade aldrig det fall att en arbetsgivare kan åka fast om en ungdom räknas som anställd. Detta måste anses vara en oerhört viktig fråga. I detta fall tyckte vi att det var sunt förnuft att tänka på ungdomarna.